Fru talman! Bo Arvidson säger att besparingar skall göras där de skadar minst, och så gör man besparingar i skolans arbetsmiljö. Jag kan inte riktigt följa med i den argumentationen. Jag och socialdemokratin anser att skolans arbetsmiljö är mycket viktig och att det skadar när man plockar bort ett stimulansbidrag just för upprustning av skollokaler, vilket vi anser vara mycket viktigt. Som jag sade i mitt tidigare anförande handlar det om att vi värnar om dem som finns i skolan -- om eleverna, lärarna och annan skolpersonal. Vi vill att de skall ha en bra skolmiljö, en bra fysisk miljö. Vi vill att de skall ha ventilation, att de inte väldigt snabbt skall bli trötta, vilket vi vet är fallet i en hel del skolor, och att lokalerna skall vara ändamålsenliga. Jag tror att Bo Arvidson kan hålla med mig när jag säger att det nog har varit väldigt olika politiska majoriteter i de kommuner där det har tillåtits ske att man har sådana skollokaler. Han kanske ville antyda att detta hade skapats på den ena kanten. Men det tror jag inte är helt riktigt, eftersom vi vet, vilket Bo Arvidson själv sade, att det är till storstäderna som en stor del av detta bidrag utgår, och vi vet vilka som har styrt det. Jag tror därför inte att någon skall slå sig för bröstet i detta sammanhang. Det är alltså viktigt att upprustning av skollokaler sker för skolans, elevernas och personalens skull. Bo Arvidson ville inte riktigt svara på om detta kommer att tas upp i kompletteringspropositionen, men han antyder att man får se. Och om det kommer att tas med är det av arbetsmarknadspolitiska skäl. Jag skulle önska att det var av utbildningspolitiska skäl. Kommer det att föreslås pengar till detta i kompletteringspropositionen? När det gäller kampanjen Rör inte min kompis är vi, som jag sade i mitt tidigare anförande, i Sveriges riksdag eniga om att vi vill bekämpa främlingsfientlighet och rasism. Det som vi i denna kampanj också har velat lyfta fram är problemet med mobbning som drabbar alla möjliga sorts elever. Vi anser därför att det skulle ha behövts 10 Skolans arbetslivsorientering och löntagarnas information tror jag faktiskt är särskilt viktiga saker just nu, eftersom ungdomarna nu drabbas mycket hårt av arbetslöshet. De behöver få kontakt med fackliga organisationer, som lär dem vilka villkor som kommer att möta dem och vilka rättigheter de har när de kommer ut i arbetslivet. Detta behöver faktiskt våra ungdomar. Tycker inte Bo Arvidson det?
Fru talman! När det först gäller besparingar på skolmiljön, tror jag att vi är överens om att det är viktigt att vi har en god skolmiljö. Men det är faktiskt på det sättet, som jag sade tidigare, att det är kommunerna som har huvudansvaret för att lokalerna är ordentliga. Staten har betalat ut bidrag under några år, men enligt förslaget kommer detta bidrag att upphöra. Detta är en signal till kommunerna att det nu är dessa som har huvudansvaret. Jag upprepar därför vad jag tidigare sade, nämligen att om det kommer att föreslås pengar i kompletteringspropositionen, uppfattar jag det som att detta sker enbart av arbetsmarknadspolitiska skäl. Om det sedan innebär något positivt för arbetsmiljön, är det naturligtvis ingen nackdel. Beträffande bidrag till kampanjen Rör inte min kompis vill jag säga att det naturligtvis är viktigt att vi arbetar mot främlingsfientlighet, rasism och mobbning. Men jag är inte övertygad om att enbart 10 milj.kr. till en sådan kampanj löser dessa problem. Det är upp till oss alla att jobba med dessa frågor. När det gäller de fackliga organisationerna och bidragen till denna utbildning, tycker jag faktiskt att om man skall prioritera är detta inte något som jag för min del vill prioritera. Det som är viktigast när det gäller skolan kan inte vara att ge pengar till denna typ av utbildning.

Fru talman! När beslutet om stimulansbidrag fattades tillhörde jag varken utbildningsutskottet eller riksdagen. Således känner jag inte till hela bakgrunden här. Om jag inte hört alldeles fel fanns det ett samband med kommunaliseringen. Självfallet är vi överens om vikten av en god skolmiljö. Som jag sagt tidigare har kommunerna huvudansvaret i detta sammanhang. Om det är i storstadsområdena som det har försummats mest, blir det ju nu där som man får de stora pengarna. I många små kommuner i landet har man sett om sitt hus och verkligen skött sina skolor. Därför tycker jag att de pengar som nu satsas borde vara tillräckliga. När det gäller anslagen till de fackliga organisationerna vill jag framhålla att det är en prioriteringsfråga. Vi måste bestämma oss för vad vi vill lägga pengarna på. Visst kan det vara värdefullt med pengar också i det här sammanhanget. Men när de ekonomiska resurserna är begränsade måste vi välja.
Fru talman! Bara helt kort en kommentar om kommunerna och stimulansbidraget. Bo Arvidson säger att det handlar om storstadsområdena, och på den punkten är vi överens. Det handlar om deras ansvar. Mot den bakgrunden tycker jag att man skulle avstå från skattesänkningar och att man i stället skulle använda pengarna till upprustning av skollokaler.

Fru talman! Jag vill med anledning av Björn Samuelsons beskrivning av vad han kallade internationella vetenskapsbutiker säga att dessa här i Sverige kallas för bibliotek. Fru talman! Jag har den uppfattningen att samtliga partier i riksdagen är angelägna om att den högre utbildningen i vårt land är av hög kvalitet och att målet är en kvalitet som kan jämföras med kvaliteten på de bästa utbildningarna runt om i världen. Det som vi i dag skall fatta delbeslut om syftar till att på olika sätt säkerställa den höga kvaliteten. Olika partier har olika uppfattningar om hur säkerställandet skall garanteras. Socialdemokraterna och vänsterpartiet anser att det görs bäst genom att man behåller den nuvarande strukturen på utvärdering och kvalitetskontroll. Vi andra anser att kvalitet och utvärdering garanteras lika bra eller bättre med en annan struktur med friare ställning, som medger att olika aspekter på utvärdering kan tas till vara. Decentralisering av beslut, ansvar och befogenheter har under 80-talet varit ett uttalat motiv för att ge utrymme för både större engagemang och vilja till förnyelse inom högskolan. Som en följd av detta kommer den nödvändiga effektiviseringen av verksamheten att genomföras av dem som har sin verksamhet förlagd till högskolan, dvs. av dem som kan verksamheten bäst och som är engagerade i den. Den eller de personer som långt inne i själen känner ansvar för området kommer också att axla ansvaret. Även om det i början sker med gny och en viss motvilja, växer man så småningom in i ansvarsrollen. Så fungerar vi människor, och så fungerar också de människor som arbetar vid högskolan. Detta gäller under förutsättning att statsmakten är tydlig och att det tydliga ansvaret också åtföljs av befogenheter som innebär att var och en på sin ort kan vidta de åtgärder som anses behövliga. Låt mig nu rekapitulera vägen fram till dagens situation och visa att förändringen av UHÄ är logisk, om vi kopplar det hela till förändringen av ansvar och befogenheter. Redan år 1988 gavs högskolorna lokalt ansvar för utbildningsplanering. Det skulle i princip inte finnas centrala utbildningsplaner för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer. Undantag var de utbildningar som leder till legitimation. Beslutet innebar en väsentlig minskning av UHÄ:s verksamhet och ansvar. Därvid ändrades också så småningom UHÄ:s instruktion till att vara tillsynsmyndighet. År 1991 beslöt riksdagen att alla anslagsframställningar från högskolorna skulle lämnas direkt till departementet och inte gå via UHÄ för bedömning och sammanställning. Därvid ändrades åter UHÄ:s instruktion. Samtidigt poängterades mycket klart de lokala högskolornas eget ansvar för utvärdering och kvalitetskontroll. Jag anser att UHÄ har utfört ett gediget arbete inom högskolan då det gäller de frågor som UHÄ har haft ansvar för. Men när vi nu föreslår riksdagen att besluta om att ersätta UHÄ som myndighet med dels ett sekretariat för nationell utvärdering, dels en servicemyndighet, innebär det att det decentraliserade ansvaret för den egna kvalitetskontrollen och utvärderingen på resp. högskola framstår än tydligare. Jag är övertygad om, att hade UHÄ varit kvar med eller utan ändrade instruktioner, hade högskolorna även framgent förlitat sig på att det är någon annan som tar ansvar. Jag menar att utvärdering skall vara en kvalitetsdrivande process vid varje högskola och inte en myndighetsstyrd, kontrollerande och jämförande. Den nya servicemyndigheten kommer att ge riksdag och regering en samlad redovisning av verksamheten inom högskolorna. Den kommer att hantera ekvivaleringen av utländska betyg liksom internationellt samarbete. Dessutom skall den ge expertstöd och service av olika slag till högskolor som har begärt stöd. Det gäller t.ex. juridiskt, administrativt eller personellt stöd. Vidare skall man följa högskoleprovets utveckling. Riksdag och regering kan dessutom komma att använda servicemyndigheten för andra speciella uppgifter. Till detta kommer att grundutbildningsrådet permanentas i samband med nästa treårsbudget och att ett råd för forskning om högskolan inrättas. De som befarar att riksdagens och regeringens tillsyn och kontroll beträffande högskolorna försvinner i och med att UHÄ försvinner bör bli lugnade av detta. Det är olika högskolors behov och olika behov av service som kommer att styra den nya myndigheten. När det gäller utrustningsnämnden är att märka att vi redan har ett delat ansvar. Forskningsrådsnämnden har ansvar för prioritering mellan olika dyrbara utrustningsprojekt. Man har mycket väl lyckats jämka trots många stridiga viljor inom olika discipliner. Alla vill ju ha det allra bästa omedelbart. Den andra delen av ansvaret för samordnad upphandling har UUH haft, men nu övergår det till servicemyndigheten och blir ett led i dess service. Som tidigare talare har framhållit blir det här allt viktigare i takt med att det europeiska integrationsarbetet fortskrider. Det blir ju, Bengt Silfverstrand, inte mindre lönsamt med en servicemyndighet än det har varit med utrustningsnämnden. Så till den andra stora frågan i detta betänkande. Det gäller FRN:s fortsatta arbetsområde. Egentligen borde detta anses logiskt höra mera ihop med en diskussion om samtliga övriga forskningsråds organisation. Jag delar den glädje som de två tidigare talarna visade, därför att vi i utskottet kom överens om att föreslå riksdagen att behålla FRN till dess en samlad översyn av hela forskningsorganisationen inkl. FRN har genomförts. FRN:s organisation har faktiskt legat fast i 15 år. Det är väl möjligt att det finns inslag av nyskapande och nyordning som kan vara till glädje för de uppgifter som den samlade rådsorganisationen har. Med detta enhälliga förslag knyter utskottet också an till vad vi sade i samband med inrättandet av de tre nya forskningsråd som blev en följd av den förra forskningspropositionen. Beträffande alla tre utgick vi ifrån att rådens departementstillhörighet skulle utvärderas. Konsekvenserna för grundforskningen när råden knyts till andra departement än utbildningsdepartementet skulle redovisas. När det gäller en sådan här översyn kan man ställa vissa frågor. Vilka förändringar i forskningssituationen har inträtt under de gångna 15 åren? En annan fråga lyder: Vilken relation har råd utanför utbildningsdepartementet till råden inom departementet? En tredje fråga är denna: Kan man genom att skapa större eller mindre enheter åstadkomma bättre förutsättningar för innovativ forskning? En fjärde fråga som kan ställas lyder: Hur skall nya initiativ främjas? Frågan bör ställas, eftersom vetenskapen i många fall är konservativ och känslig endast för svängningar som redan förekommer inom den internationella vetenskapen. Ytterligare en fråga: Hur skall olika vetenskapsgrenar kunna korsbefrukta varandra, och hur skall man få till stånd en mindre grad av revirbevakning mellan vetenskapliga discipliner? Jag tycker att departementet hade för bråttom med att föreslå riksdagen att lägga ned FRN. Man hade kanske inte riktigt tänkt igenom FRN:s roll, varken nationellt eller internationellt. I det senare sammanhanget är ju FRN vårt medlemsorgan. Man hade inte heller tänkt igenom FRN:s betydelse för kvinnoforskningen. Min kollega Barbro Westerholm kommer senare att utveckla detta. Föregående talare har också poängterat tillkännagivandet från 1989/90, där riksdagen var enig om att utse FRN som ansvarig för kvinno och jämställdhetsforskningen. Man hade kanske inte heller tänkt på FRN:s ansvar för den tvär och mångvetenskapliga forskning som inte är disciplinorienterad utan som tar som sin utgångspunkt i att det finns ett problem som bör belysas från många discipliner och som utförs i gränslandet mellan olika discipliner. Ett bra och tydligt exempel på detta är handikappforskningen, som ju berör inte bara medicin utan även teknik, nationalekonomi, socialvetenskap och samhällsvetenskap. Ett annat exempel är att FRN under Lundaekologen Per Brincks ledning byggt upp en betydande mångvetenskaplig kompetens inom området miljö och naturresurser, där teknik och naturvetenskap är nära kopplade till politisk struktur, riskanalys, mänsklig psykologi, etik och kultur. Till detta kommer FRN:s ansvar för forskningsinformationen som en brygga mellan forskare och medborgare. Den är uppskattad och har säkert bidragit till förståelse och insikt hos medborgare för forskningens betydelse för vår framtid. Vi ledamöter i utbildningsutskottet har väl alla fått en lång rad väl formulerade brev och läst artiklar som visar FRN:s betydelse och som gett exempel på att den väl har utfört sina uppgifter och har gott internationellt renommé. Under utskottsbehandlingen av FRN:s framtid har jag insett att det finns en motsättning och ett revirbevakande mellan ett mångvetenskapligt och ett inomvetenskapligt synsätt. FRN:s verksamhet skulle, menas av vissa, stå i motsats till övriga forskningsråds verksamhet och ta ''resurser från dem''. Det är enligt min mening ett kortsynt, för att inte säga trångsynt, sätt att resonera. Jag anser att mångvetenskapligt och inomvetenskapligt synsätt är lika nödvändiga och lika respektabla. Vi behöver självklart djupare kunskaper inom olika discipliner, men vi behöver också plöja nya marker, tänja gränserna och undersöka gränslandet. Det menar jag är ett synsätt som det är FRN:s uppgift att stödja och bevaka. Inte heller behöver övriga forskningsråd känna sig som förlorare. I dag är budgeten till FRN 70 Vill vi i denna riksdag få till stånd forskning i gränslandet, dvs. samarbete kring ett problem mellan forskare från många discipliner, måste vi vara tydliga och ge uppdraget till någon som står fri från disciplinerna samt ge pengar till detta.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

Fru talman! Margitta Edgren kallar vetenskapsbutiker för bibliotek. Om det gör saken lättare för Margitta Edgren, kan vi väl enas om att använda det begrepp som Hermann Hesse en gång myntade: abraxas. Men saken är ju den att biblioteksutvecklingen går en kräftgång i dag. Det är bl.a. mot den bakgrunden som vi föreslår inrättande, med försöksverksamhet fr.o.m. nu, av vetenskapsbutiker. Vi har också föreslagit en blygsam summa pengar till detta, 7 milj.kr. Det gör vi av omsorg om forkningsinformation osv. Jag delar Margitta Edgrens uppfattning i fråga om revirtänkande. Det framgick väldigt tydligt vid utskottsbehandlingen att särskilt manliga forskare, dessa kolesterolstinna hanar, märker ut sitt revir. Jag hade tänkt använda ett helt annat ord, men det är inte tillåtet här i kammaren. Nu måste jag ställa frågan: Ser Margitta Edgren i dag några problem av kontinuitetsart när det gäller snabba förändringar i ansvarstagande? Jag ställer den här frågan just mot bakgrund av att jag tycker att det är så viktigt att utveckla, slå vakt om och värna om jämställdhets och kvinnoforskningen. Jag tror inte att den mår bra av att slängas hit och dit, eftersom den vetenskapen är inne i ett mycket viktigt och spirande skede, och den behövs för att vi skall få ett mänskligare samhälle att leva i.
Fru talman! Några kolesterolstinna hanar har jag faktiskt inte träffat på, men jag var kanske inte med på den uppvaktning som Björn Samuelson syftar på. Ja, jag ser risker för kontinuitetsproblem. Vi fullföljer ju inte den ursprungliga intentionen att förändra FRN, utan vi säkerställer kontinuiteten på detta sätt som nu görs. Jag är helt övertygad om att den samlade bedömning som skall göras också kommer att säkerställa kontinuiteten för t.ex. När jag ändå har ordet vill jag säga att Björn Samuelson i sitt huvudanförande gjorde litet spe av det förslag om fria universitet som nu är ute på remiss. Jag vill för kammaren påpeka att det är fråga om remiss och inget ställningstagande vare sig från departementet eller från olika partier. Däremot har förslaget faktiskt fungerat som en förlösare till samtal, aktiviteter och en kreativ process, där högskolorna för första gången verkligen över gränserna diskuterat sin framtid och funderat på vad vi vill med universitet och högskolor. En del har kommit fram till att säga: Ja, vi bejakar en eventuell ytterligare frihet med hjälp av stiftelsekapital om det går att ordna. Andra har sagt: Nej, vi är inte intresserade av det, utan vi vill göra si eller så. Denna process måste ha varit oerhört både nyttig och välkomnad i högskole och universitetsvärlden.
Fru talman! Ja, Margitta Edgren, vad har det förslaget i så fall med den kommande propositionen att göra? Vi vet ju ingenting om vilka förslag som kommer att läggas fram. Varför då riva upp en organisationsstruktur, innan vi vet hur de följande förslagen kommer att se ut? Jag har också följt diskussionen och debatten. Det kan hända att en del av denna debatt är välgörande, det tror jag säkert. Men därifrån till att ha en kontinuitet i den politiska beslutsprocessen är steget långt. Vad jag ville påpeka är att det under våren inte kommer något förslag, som riksdagen får möjlighet att behandla färdigt innan vi skiljs åt för sommaren. Det är ett kallt konstaterande. Det vittnar om problem som vi får anledning att återkomma till.

Fru talman! Jag står bakom det som utskottet nu lägger fram för riksdagen till bedömning. Min lojalitet gäller utbildningsutskottet och det förslag till beslut som vi för fram. Är det helt klart, Bengt Silfverstrand? Det finns inte någon anledning för mig att ta ställning till artiklar som jag inte har läst, utan som jag bara har hört delar av refererade här i dag. Akademiernas funktion är bara ett exempel på att detta utvecklingssekretariat har möjlighet att söka kompetens och expertis på många håll i samhället, såväl i Sverige som utanför landet. Det är ju inte meningen att Vitterhetsakademien skall utvärdera förskollärarnas, sjuksköterskornas och läkarnas utbildning. Någon sådan kompetens har Vitterhetsakademien säkerligen inte. Vitterhetsakademien är omnämnd bara som exempel, som inte skall tolkas alltför bokstavligt. Sverige är ett litet land med begränsade resurser. Det nationella ansvaret kräver bl.a. att riksdagen skall kunna ålägga en viss sektor att bedriva forskning och utbildning i syfte att garantera vissa smala ämnesområden. Riksdagens ställningstagande blir ju aktuellt vart tredje år, när det avges en samlad högskoleproposition och en samlad forskningsproposition. Det är då som man har tillfälle att efterlysa precis det som Bengt Silfverstrand talade om, dvs. de samhällsrelevanta synpunkter som måste läggas på all högre utbildning och forskning.

Fru talman! När jag fick proposition 1991/92:76, som är den proposition som betänkandet grundar sig på, i min hand var jag full av förväntan. Vi har fått lära oss att det brukar komma bra förslag från utbildningsdepartementet. Jag konstaterade att så var fallet också den här gången. UHÄ skall försvinna, och det tycker vi är bra. Men när jag kom till det här med forskningsrådsnämnden, FRN, dök det upp en massa frågetecken. Varför? Jag letade och letade efter skäl till att lägga ned FRN, men jag hittade inga. Detta är inledningen till vad man skulle kunna kalla för Festlig Rumba i Natten -- för att använda samma begynnelsebokstäver som ingår i förkortningen. Jag känner inte Per Unckel, men någon slags bevekelsegrund har han förmodligen haft för att lägga fram förslaget. Han verkar glad och trevlig. Jag vet inte om han har sett för många westernfilmer, där man ju skjuter från höften, och därför provade med ett höftskott. Men den som kan skytte vet att ett skott från höften träffar mycket sällan, och det gjorde inte det här heller. Detta innebar att vi i Ny demokrati snabbt upptäckte att vi på den här punkten hade ungefär samma uppfattning som socialdemokraterna, och vi konstaterade att det var bra. Vi har inga som helst problem att se positiva sidor hos våra vänner socialdemokraterna, även om vi kritiserar dem mycket hårt i andra sammanhang. Detta var inledningen till det jag kallar för politisk rumba. Det var lärorikt för oss nybörjare i politiken. Här kan man konstatera vad prestige betyder. Men resultatet blev bra, och det är glädjande. Alla är överens. Vi gillar att man kan lämna prestigebänken och i stället hitta en gemensam bra lösning. Såvitt jag förstår kan det bara finnas en person, en viss partiledare med aversion mot soffor, som inte gillar detta. Otäckingarna i Ny demokrati sitter i soffan, och Folkpartiet har alldeles frivilligt satt sig bredvid. Det är inget som helst problem för oss. Välkomna, Jag vill understryka att det faktum att vi vill behålla FRN inte är ett ställningstagande för att FRN är den slutligt bästa möjliga lösningen lika litet som forskningsråden är. Det råder inget tvivel om att FRN gör och har gjort en bra och uppskattad insats. Men vi vill skapa ett ännu bättre akademiskt forskningsklimat och se över väldigt mycket i den akademiska utbildningen och forskningen. Vi tycker därför att man skall ta ett helhetsgrepp. Det finns ett bra utgångsläge för detta. Det är propositioner på gång, och den forskningspolitiska propositionen kommer 1993. De som är nyfikna på vad vi inom Ny demokrati tycker får gärna stilla sin nyfikenhet genom att läsa den motion vi har skrivit som ger litet riktlinjer kring akademisk utbildning och forskning. En grundläggande utgångspunkt för oss är, att ju färre politiker som styr och ställer desto bättre, så mycket är klart. Vår tilltro till den akademiska världen är kolossalt stor, och vi anser att kvaliteten måste vara ledstjärna.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

Herr talman! Jag vill uppehålla mig kring forskningsrådsnämnden och kvinnoforskningen samt erinra om historieskrivningen. Som bekant kom en forskningspolitisk proposition våren 1990. I den ville regeringen lyfta fram kvinnoforskningen, men det var mycket dåligt med resurser för den. Därför motionerade kvinnor från alla riksdagspartier till förmån för en överflyttning av det centrala ansvaret för kvinno och jämställdhetsforskningen från regeringskansliet till forskningsrådsnämnden, och man föreslog också ytterligare resurser. Riksdagen biföll detta och beslöt i stort sett i enlighet med motionen. När propositionen med förslaget om en nedläggning av FRN kom ett och ett kvarts år efter det att organisationen hade börjat fungera var det ett dråpslag mot kvinnoforskningen, som nu börjat få fotfäste och växa fram bra i Sverige. Det är därför som kvinnor i Sveriges riksdag åter har motionerat för att stödja och bevara den kvinnooch jämställdhetsforskning som FRN ansvarar för. I den fyrpartimotion som kvinnor från de borgerliga partierna väckt skriver vi: Den enhet som i dag ansvarar för kvinno och jämställdhetsforskningen och informationen i FRN har fungerat väl och bör inte splittras utan hållas samman också i fortsättningen. FRN har varit en lämplig värd för denna verksamhet genom sin neutralitet gentemot olika särintressen. Jag har också motionerat tillsammans med Jan Erik Wikström till förmån för att det också i fortsättningen skall finnas ett tvärvetenskapligt forskningsråd. Det är därför en glädje att i dag finna att FRN blir kvar. Förnuftet har fått vinna över prestigen. Det är nu viktigt att inför den forskningspolitiska propositionen inte rasera vad som byggts upp och visat sig fungera väl, utan att analysera hur FRN skall utvecklas. Att vi behöver ett tvärvetenskapligt forskningsråd är oomtvistligt. Jag kan nämna att antalet ansökningar för att få pengar till kvinnoforskning har ökat från 116 förra året till 144 i år. I år uppgår det sökta beloppet till totalt 40 milj.kr., och det finns 5 milj.kr. att dela ut. Eftersom det rör sig om många mycket bra ansökningar av hög kvalitet och hög angelägenhetsgrad, har de som bedömt dessa ansökningar beslutat att tillråda att FRN i sin anslagsframställning tar upp 20 milj.kr. för denna forskning för att täcka kommande forskningsbehov. Jag välkomnar samtidigt översynen av FRN. Jag var ledamot av den grupp som såg över arbetet vid Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, en motsvarighet till FRN. Den utredningen visade mycket tydligt på behovet av tvärsektoriell forskning och en sammanhållande enhet för den forskningen. Utredningen slog hål på en rad myter som fanns kring denna forskning. Den är inte flummig. Det finns här mycken forskning av mycket hög kvalitet och angelägenhetsgrad för samhället. En poäng med denna utredning var att utredarna kom från de andra nordiska länderna, vilket gjorde att de stod helt fria från eventuella nationella bindningar. Det är något som jag tycker att man skall fundera över när nu hela forskningsrådsorganisationen skall ses över. Jag vill avrunda med att återigen uttrycka min glädje över att forskningsrådsnämnden blir kvar. Men jag hoppas också att personalen där får arbetsro. Det har tagits oerhört mycket tid och kraft från den under dessa månader, tid och kraft som jag tror hade kunnat användas på ett effektivare sätt.

Herr talman! Om kammaren i dag fattar beslut i denna fråga enligt utskottets betänkande, kommer Sveriges turistråd att avvecklas. Riksdagen kommer -- med andra ord -- att besluta att Sverige blir det enda landet i Västeuropa som inte har ett nationellt turistorgan. I andra länder ökar de statliga insatserna och engagemanget i turistfrågorna. I Sveriges riksdag däremot är majoriteten tydligen beredd att rösta fram ett förslag som kommer att medföra mycket allvarliga konsekvenser för våra möjligheter att utveckla turismen. Turerna kring Sveriges turistråd har varit många, och vi har också i denna kammare livligt diskuterat både turismen som en intressant sektor och Sveriges turistråd som det officiella organ som haft ansvar för att marknadsföra och utveckla turismen till och i Sverige. Kunskapen om turismens positiva effekter på handelsbalans, sysselsättning -- inte minst i glesbygden -- och innevånarnas hälsa och välbefinnande har ökat inte minst bland oss politiker i riksdagen. Vi har också hittills i riksdagen, bland alla partier, varit ense om att målen för turistpolitiken här i landet skall vara att främja en utveckling av turismen, så att den får största möjliga effekter på dessa för hela samhället så viktiga områden. Däremot har vi inte alltid varit lika eniga om hur vi skall nå målen, och där har bl.a. Sveriges turistråds roll och uppgifter diskuterats mycket intensivt.

Detta kan väl om något betecknas som anmärkningsvärt. Det lovar i sanning inte gott för turismens framtid i vårt land. Dess värre känns det som om man kan förvänta att regeringen tänker fortsätta i den här stilen och sabotera av riksdagen fattade beslut. Nu får det i ärlighetens namn sägas att utskottet i någon mån förbättrat regeringens förslag och därmed måhända -- till viss del -- räddat ansiktet på regeringen. Det är ytterst trist att behöva säga att vi socialdemokrater trots detta måste konstatera att det i de avgörande frågorna finns mycket stora brister, som borde ha kunnat undvikas om man tagit hänsyn till de motioner som är behandlade i betänkandet. Socialdemokraternas förslag går i stort ut på följande. De nuvarande målen för turist och rekreationspolitiken står fast, dvs. att utveckla turismen på ett sådant sätt att den ger största möjliga positiva effekter på handelsbalansen, för sysselsättningen, inte minst i glesbygden, samt för medborgarnas möjligheter till en rik och varierad fritid och rekreation. Vi kan inte se något fel i en sådan målsättning från statens sida. Det är enligt vårt synsätt en möjlighet att använda turismens förutsättningar till att uppnå flera, inte minst i dag, angelägna samhällsmål. Vad staten nu gör -- om riksdagen i dag antar utskottsmajoritetens förslag -- är att man gör turismen till enbart en branschfråga, som marknadskrafterna själva skall klara. Därmed behövs inte något nationellt, mera officiellt turistorgan, som Sveriges turistråd eller den delegation som engagerat sig för att med hjälp av olika myndigheters insatser utveckla Sverige som turistland. Det iögonenfallande med detta är att riksdagen så sent som i december 1991 beslutade att ett nationellt turistråd skulle finnas och att staten skulle stödja verksamheten. Detta beslut var enligt Socialdemokraterna mycket klokt, med tanke på turismens betydelse för vårt land.

Det innebär att man skall vara med om att starta ett bolag där man varken har insyn eller möjlighet till engagemang i styrelsen. Att branschen skall ha ett större ansvar för sin marknadsföring råder det såvitt jag kan förstå inga delade meningar om. Vi socialdemokrater ställer oss bakom ett överförande av Turistrådets nuvarande marknadsföringsuppgifter till ett nytt organ med aktivt engagemang från turistnäringen och dess organisationer. Vi anser också att det nya organet kan vara organiserat som ett aktiebolag. Turistrådet som namn är inte heligt för oss. Vi menar dock att förutsättningen för att ett sådant bolag skall kunna fungera som ett nationellt turistorgan är att staten dels har ett ekonomiskt engagemang som aktieägare i bolaget, dels har representation i dess styrelse. Det är mycket viktigt att framhålla, menar vi, att ett sådant statligt engagemang är nödvändigt för att det nya organet skall få den status som krävs för att agera i internationella sammanhang. Det måste också få sägas att när länderna i Europa rustar sig till tänderna på hela turistområdet, rustar regeringen i lilla Sverige ner. Tillåt mig att reagera med stor protest. Vi vill peka på risken att detta rena branschbolag kan komma att domineras av de stora företagen. Vi ser denna risk som ganska uppenbar. Detta kan innebära en helt ny och svår situation för majoriteten av företag i turistbranschen, nämligen de små och medelstora. De kommer också särskilt att drabbas av den förändrade synen på regionalpolitiska och sysselsättningsfrämjande åtgärder på turismens område. I förslaget till beslut sägs nämligen att det saknas anledning att av hänsyn till turistföretagen göra någon skillnad mellan dem och företag i andra branscher. Vi socialdemokrater hävdar bestämt att turismen inte är en bransch som man rakt över kan jämföra med andra näringar. Den är ytterst mångfasetterad, och för att turismen skall kunna utvecklas krävs engagemang och insatser inte bara från näringens sida utan också från många samhällsorgan. Därför är det nys när Per Westerberg säger att vi inte skall planera, utan marknadsekonomin skall skapa de goda förutsättningarna -- detta sagt vid utskottets hearing. Majoriteten i utskottet talar om en ny statlig delegation. Detta för dess värre tanken helt fel. Vad det rör sig om är ett rent upphandlingsorgan. Den delegation som finns i dag sysslar med helt andra saker än den nu föreslagna. Vi socialdemokrater förordar att det skall inrättas en ny delegation för samordning och utveckling av turist och rekreationspolitiken. Vi menar att denna nya delegation bör ha till uppgift att inom turistområdet stimulera till samverkan mellan de olika samhällsorgan vars verksamhet berör området och att samordna deras insatser. Delegationen bör särskilt bevaka att turistpolitikens regionalpolitiska aspekter uppmärksammas. Det ansvar som Turistrådets delegation för närvarande har för att stimulera till insatser för att förbättra breda folkgruppers möjlighet till turism och rekreation bör föras över till denna nya delegation. På så sätt kan kunskaperna -- och möjligheterna till egna initiativ -- som den nuvarande delegationen har och som betyder mycket för samordningen och informationen på detta område, tas till vara. Låt mig också framhålla att vi menar att den nuvarande delegationens utvecklings och försöksverksamhet bör tillvaratas inom den nya delegationens ram. Vidare kan vi, med fullt förtroende, till delegationen överlämna uppgiften att handlägga de ärenden om bidrag till ideella organisationer som nu handläggs inom Turistrådets ram. Vi socialdemokrater ser också gärna att turistföretagen skulle kunna få del av NUTEK:s kunskaper och erfarenheter om småföretagandets villkor. Således bör enligt vår mening NUTEK få ett uttalat ansvar även för turistföretagen. Vi menar också att det är mycket viktigt att tillvarata Turistrådets nuvarande forsknings och utvecklingsverksamhet och ge den möjlighet att utvecklas. Utifrån detta är det angeläget att regeringen återkommer med förslag till nya huvudmän. När det gäller lokaliseringen av ett nytt statligt turistorgan/en ny delegation är det enligt vår bestämda uppfattning lämpligt att lokaliseringen blir utanför Stockholm. Vi har har här pekat på exempelvis Östersund med administrativ anknytning till glesbygdsmyndigheten. Inte minst möjligheten till samverkan med högskolan där har av oss setts som ett viktigt argument. Även här borde regeringen återkomma med förslag. Så något om den finansiering som vi socialdemokrater tagit ställning till utifrån våra förslag. För marknadsföringsuppgifterna menar vi att man bör avsätta 80 milj.kr. Medlen bör disponeras av det nya bolaget för allmän Sverigeinformation riktad mot utlandet och för exportfrämjande insatser avseende turistbranschen som helhet. För den nya delegationens uppgifter avsätts sammanlagt 20 milj.kr. Härav bör 4 milj.kr. avse delegationens utvecklings och försöksverksamhet samt 5 milj.kr. bidrag till organisationer. Således menar vi socialdemokrater att medelsanvisningen under anslaget bör vara 100 Herr talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman!

Men näringsministern är obeveklig. Att turismen har gått ner i landet, att branschen har förlorat tiotusentals arbetstillfällen, vill han möta med nedläggning av Turistrådet. Visserligen menar han att det är en övergripande uppgift för staten att skapa en bra och positiv Sverigebild -- det gav han uttryck för på den hearing som genomfördes för några veckor sedan -- men han anser att ambassaderna tillsammans med Svenska Institutet kan sköta detta. Jag ställer mig tvekande till deras möjligheter att göra detta. Den svenska turistnäringen är, trots att momsen sänkts från 25 till 18 %, fortfarande ytterst sårbar. Att det skulle gå att rädda särskilt mycket av det som redan gått förlorat genom att lyfta över ansvaret för marknadsföringen utomlands av Sverige som turistland från ett statligt turistråd till turistbranschen, som utskottet föreslår, eller till ambassaderna, som näringsministern vill, är väl närmast att betrakta som önsketänkande. Herr talman! För att i någon mån stödja turismen och den krisdrabbade branschen har Vänsterpartiet i sitt budgetförslag föreslagit att momsen helt tas bort på hotell och restaurangtjänster för att i detta synnerligen besvärliga arbetsmarknadsläge stödja näringen. En av de viktigaste anledningarna till nedgången inom turismen är ju att det är så orimligt dyrt för både utländska och inhemska turister att turista i Sverige. Vi tror alltså inte att en nedläggning av Turistrådet kommer att vända turismens nedåtgående trend. Någon särskilt billig affär lär ju inte heller den här avvecklingen bli. I sista änden är det troligt att det kommer att kosta staten mer att lägga ned Turistrådet än det skulle göra att behålla och omorganisera verksamheten. För åtta år sedan antog riksdagen turist och rekreationspolitiska mål för Turistrådets verksamhet. I dessa mål återfinns bl.a. det som kallas de sociala målen och som gick ut på att förbättra möjligheterna för breda folkgrupper till turism och rekreation. Utredningar hade visat att framför allt låginkomsttagare och handikappade i mycket liten utsträckning hade möjlighet att turista eller komma i åtnjutande av rekreation under sin ledighet. Jag tror, herr talman, att det fortfarande äger sin riktighet. Tyvärr har de här målen inte uppfyllts i tillräcklig grad. Befogad kritik har i det fallet riktats mot Turistrådets sätt att leva upp till dem. Men det betyder ju inte att det är de sociala målen som det är fel på. Det är Vänsterpartiets mening att de alltjämt är berättigade. Jag har dock mycket svårt att tro att den branschorganisation som nu skisserats i utskottets betänkande är bäst skickad att lägga sociala aspekter på turismen och rekreationen. Under den hearing som kulturutskottet anordnade angav dessutom näringsministern på tal om sociala mål att uppsättandet av sådana var detsamma som att sätta sig som förmyndare över enskilda människor. Med det beskedet är det inte svårt att föreställa sig hur framtiden kommer att gestalta sig för den inhemska turismen och rekreationen i vårt land. Vi i Vänsterpartiet anser inte att det framkommit några vägande skäl för den hastiga nedläggning av Turistrådet som föreslås. Den verkar mer vara ett utslag av den borgerliga regeringens iver att röra om i grytan. Och att skapa röra har de verkligen lyckats med -- det har framkommit i pressen. Vi i utskottet har verkligen fått klart för oss vilket elände detta kommer att ställa till med under det närmaste halvåret. Att det troligen, herr talman, blir en mycket dyrbar röra gör inte saken bättre. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till meningsyttringen från Vänsterpartiet i vad avser mom. 16. Självfallet står vi bakom meningsyttringen även vad beträffar de andra momenten.

Herr talman! Jag vet inte om det är okunskap eller oklokhet som gör att Birgitta Wistrand från talarstolen säger att vi i den här kammaren inte skulle vara intresserade av turistfrågorna och att vi inte skulle inse hur väldigt viktiga de här frågorna är. Jag har varit med i några år och diskuterat de här frågorna och har ständigt, gång på gång, i den här kammaren talat om hur oerhört viktig just den här näringen är. Detta ber jag verkligen att få understryka en gång till. Målen är fortfarande mycket viktiga för oss, Birgitta Wistrand. Den sociala dimensionen har ett mycket stort värde för människorna i det här landet. Jag vill gärna stryka under även detta en gång till. Herr talman! För tids vinnande kommer jag naturligtvis inte att begära votering på alla våra reservationer, även om vi givetvis helt och fullt står bakom dem. Jag avser att begära votering på reservationerna 1, 2 och 7.

Herr talman! Jag tror att jag måste fortsätta att tala om saker och ting för Birgitta Wistrand. Jag tror inte att man skall frånta Turistrådet äran av att trots allt ha gjort en hel del gott arbete. Nu är det ju tänkt att man skall gå in och stödja det nya branschbolaget med 80 eller 90 miljoner. Pengar som pengar och arbete som arbete. Låt oss se om det framöver blir så oändligt mycket bättre än vad det var under Turistrådets tid. Vi skall också komma ihåg att Turistrådet har haft sina specifika uppgifter. Jag vill också alldeles bestämt hävda att vi i denna kammare har beslutat om ganska stora insatser för marknadsföring utöver det som har varit avsatt till annan verksamhet.

Herr talman! Jag noterade med både stolthet och glädje att Maja Bäckström i sitt anförande nämnde just Östersund. Jag vet vad som står i er motion, och jag känner också till vad socialdemokraten Leo Persson har skrivit i sin motion. Egentligen är vi på samma linje. Det är ganska viktigt med ord också, och jag ber Maja Bäckström att särskilt läsa det som utskottet har skrivit på s. 20 i betänkandet. Utskottet förutsätter helt enkelt, som jag uttryckte det, att regeringen i sitt fortsatta handlande tar till vara de resurser och den uppbyggnad av de resurser som finns i Östersund när man skall fortsätta att handlägga de här ärendena. Jag är tacksam för uppbackningen; vi i norr är inte vana vid att få uppbackning från hela landet. Jag ser det så att vi har fått det i dag.

Herr talman! Det är säkert bra med kulturturism, men det är oftast inte det som folk efterfrågar. Det är just det som gör att folk lämnar landet. Man kan gärna kombinera saker och ting. Det tror jag säkert att man kommer att göra i exempelvis Paris. Men skälet till att man i år åker till Paris är förmodligen Så här är det på många områden. Man glömmer den kommersiella biten. Det är där min kritik kommer in. Jag tror faktiskt inte att kulturutskottet är tillräckligt kommersiellt för att förstå att det här är en så viktig näring och att den måste stimuleras. Det fordras också att man ser till att ge resurser. Man gav resurser denna gång, men man ville egentligen inte göra det. Vi fick idka utpressning från Ny demokrati för att man över huvud taget skulle ge den nya turistsatsningen några pengar i framtiden. Förslaget var att man skulle ge ett engångsbelopp på 50 miljoner. Vi har nu fått ett förslag som jag tycker är bra och som jag vet att Jan-Erik Wikström jobbade mycket hårt för. Det tackar jag för, och det har jag gett honom en eloge för i turistkretsar.

Herr talman! Jag tror att det finns anledning att bemöta några av de påståenden som har tagits upp här i dag. Bert Karlsson sade att man i dag använder 90 milj.kr. till byråkrati. Då kan man fråga sig vad som är byråkrati. I Tyskland har Sveriges turistråd en handfull medarbetare som arbetar med att försöka samordna och se till så att det kommer tyskar till Sverige. De gör ett utmärkt jobb. De jobbar med agenter, resebyråer osv. De tar emot hundratals samtal varje vecka ifrån tyskar som är intresserade av Sverige. Är det detta som kallas för byråkrati eller är dessa människor en del av den operativa verksamheten? I Sverigehuset, där Turistrådet håller hus i dag, jobbar ett stort antal människor. De tar emot hundratals journalister varje år. Det gäller framför allt utländska journalister som guidas runt om i Sverige för att de skall få se vad vi har att erbjuda utlänningar -- amerikanare, engelsmän och tyskar. Är de byråkrater eller skall dessa människor räknas som en del av den operativa verksamheten, som skall få hit människor så att det skall gå bra för turistnäringen i vårt land? Jag kan på område efter område räkna upp olika kategorier människor som i dag i Sveriges turistråd gör en stor insats för att främja utvecklingen så att näringen skall kunna fungera. Jag tycker att det är litet av en skymf mot alla dessa människor när man som Birgitta Wistrand, som nu inte är här, säger att det här skall skötas av proffs. Är inte dessa människor som har till uppgift att försöka samordna näringens insatser för att främja turismen i Sverige proffs? Det har aldrig varit så att Turistrådet har haft något att sälja, utan det är alla företag och människor som finns i vårt land som har något att sälja. Turistrådets roll har varit att förmedla, knyta kontakter, utveckla kunskaper och stimulera till att samordna de tusentals företag som finns i den här branschen. Det är detta det handlar om. Det här är mycket dåligt skött, herr talman. Bert Karlsson brukar ibland fråga vem som är turistminister. Nu kan vi konstatera här i dag att det inte finns någon turistminister, eftersom det inte finns någon i stolarna här i kammaren. När Birgitta Wistrand säger att vi i Sverige inte tycker att turismen är betydelsefull, så faller det tillbaka på Birgitta Wistrands partikamrat, närings eller turistminister Per Westerberg. Enligt min uppfattning begriper han över huvud taget inget av det här. Det kanske är därför som han inte deltar i diskussionerna i dag. Han kanske inte är här därför att han känner sig överkörd. Jag kan instämma i att Jan-Erik Wikström har försökt att göra det bästa möjliga av den här situationen och kört över turistministern Per Westerberg, som inte är närvarande. I näringsdepartementet har det när det gäller turistfrågorna inte handlat om kunskap. Det har handlat om en ideologisk övertygelse om att staten inte skall blanda sig i någonting. Men när ideologin övergår till dumhet kostar det en massa pengar. När Jan-Erik Wikström säger att man skall försöka åstadkomma en smidig övergång, är jag övertygad om att han anser att man bör göra det här. Nu är det den 8 april. Turistrådet skall läggas ned den 1 juli. Enligt de beräkningar som jag har fått kommer det att röra sig om 30--40 milj.kr. i avvecklingskostnader, av naturliga skäl. Vi kan ta ett kontor i New York som exempel. Man arbetar där tillsammans med de nordiska länderna. När man anställer folk utomlands är det inte så lätt att säga att de inte har något jobb efter den 1 juli. Om man skall få människor att ställa upp och utföra ett jobb, så måste man ofta kontraktera dem. Man bokar upp lokaler osv. och har därmed en del fasta kostnader. Det här är inget som man skall hålla på med under några månader utan verksamheten är långsiktig. Det är fråga om ett ständigt bearbetande av konsumenter och olika säljled för att få Sverige uppmärksammad som turistnation på världskartan. Därför kommer verksamheten naturligtvis att kosta. Det finns en, som jag tycker, mycket tragisk aspekt i den här historien. Man kan ha olika uppfattningar om hur ett Turistråd skall se ut. Alla länder, i alla fall i den civiliserade delen av världen, har ett nationellt turistorgan. Man kan naturligtvis fundera över hur det skall se ut, vad det skall innehålla och vilka uppgifter det skall ha. Det kan man ha olika uppfattningar om. Men med näringsmininisterns ideologiska dumhet har det här lett till att det kommer att bli problem. Man kommer att tappa en del kunskap. Jag är dock övertygad om att många av dem som i dag arbetar i Sveriges turistråd kommer att få anställning i det nya bolaget på grund av sin proffsighet och kunskap. Men samtidigt kommer man att tappa kunskaper på en hel del områden som naturligtvis kommer att vara till nackdel för Sverige som turistnation. Detta kunde ha skötts bättre. Regeringen och riksdagsmajoriteten kunde ha sagt att Turistrådet fick en tid på sig och vissa uppgifter att fullgöra. Nu vänder man på det, på något konstigt sätt, och säger att det skall vara en delegation som har det övergripande ansvaret, och den skall köpa tjänsterna. Man kunde ha skött detta på ett snyggare sätt. Jag är oerhört kritisk till hur detta har skötts. Det allvarliga är att dessa människor som har arbetat och arbetar inom denna verksamhet av en del betraktas som oprofessionella. De betraktas som odugliga därför att de arbetar inom ett statligt organ, och statens organ får inte finnas. I Moderaternas ögon är de någonting fult, om man ser det ideologiskt. Jag vill hävda att staten har ett ansvar i dessa frågor. Staten har också ett ansvar för att vi skall kunna utveckla Sverige som ett turistland. Bert Karlsson talar om momsen. Det är självklart att kostnadsläget i ett land har betydelse för all utveckling och konkurrens. För ett par timmar sedan fattade vi beslut här i kammaren om bl.a. folkbildningen, studier för vuxna och medel för central facklig utbildning. Den borgerliga majoriteten har här fattat beslut som kommer att förvärra för de kursgårdar, hotell och konferensgårdar som finns i vårt land. Svenskarna är ett konfererande folk. Man bedriver en omfattande breddutbildning inom fackliga organisationer, företag, bildningsförbund osv. Många av dessa kurser och konferenser förläggs till hotell och konferensanläggningar. Den politik som den borgerliga majoriteten står för kommer att ytterligare bidra till svårigheter inte minst för hotellnäringen. Det finns ingen organisation som kan ha råd att lägga vidareutbildning av sina medlemmar på konferensanläggningar. Vi kan diskutera hur mycket som helst om att utlänningar skall komma till Sverige. Men fortfarande är de största kunderna när det gäller turismen i Sverige svenskarna. Sedan kommer norrmän, danskar och finländare. Det handlar om vilken politik man bedriver generellt, om barnfamiljer och andra skall ha möjlighet att turista i sitt eget land. Har man strypt åt för barnfamiljer, ökat på antalet karensdagar och arbetslösheten ökar, påverkar det också i vilken omfattning barnfamiljerna kan åka till Bert Karlssons Sommarland. Det är självklart. Den politik som bedrivs generellt har inverkan på hur människor i vårt land kan utnyttja t.ex. Bert 200 kr. i inträde. Det är självklart. Allting hänger ihop. Det är tragiskt när man inte inser att vi behöver ha ett samordnande organ. Detta kunde ha skötts mycket snyggare, som sagt. I stället för att sparka ut hundra människor i kylan på några få månader, kunde man ha använt dessa pengar för att se till att Sverige blir ett bättre turistland än det är i dag.

Herr talman! Vem är det som har fört politiken de senaste två åren, när turistnäringen har minskat med 30 %? Jo, det är Socialdemokraterna. Lennart Nilsson får gå och prata med sitt eget parti när det inte fungerar för barnfamiljerna. Men tydligen har de haft råd att åka till både Norge och Danmark. Jag sade att Turistrådet hade en stor byråkrati. Jag vet också att alla 88 miljoner inte har varit bortkastade. Det inser också jag. Men jag tycker att det är för stor skillnad, när 88 miljoner går till byråkrati och knappt 30 miljoner till operativa insatser. Det hade varit acceptabelt om det hade varit tvärtom. När det gäller konfererandet kan vi införa regler som de tyska, som innebär att man måste ha ett skäl för att konferera i ett annat land. Vem är den största boven när det gäller konferensresor? Jo, det är staten och övriga som åker till de här trevliga turistmålen, där man kombinerar konferensen med en semester, Staten skall inte blanda sig i, har det sagts. Här har konstruerats en lösning med ett företag. Om företaget inte sköter sig, har man möjlighet att strypa tillförseln av pengar. Jag tycker att det är det absolut bästa sättet. Då kan staten på ett förnuftigt sätt blanda sig i. Jag inser också att Per Westerbergs kunskaper om turistnäringen är begränsade. Det visade den hearing vi hade. Där deklarerade hela turistnäringen klart och tydligt vad man tyckte och tänkte. Det gäller faktiskt en hel del andra också.
Herr talman! Det är litet svårt att dela upp de medel som Turistrådet har fått i medel för operativa insatser och annat. De som arbetar i exempelvis Tyskland är en del av den operativa verksamheten. Det handlar ofta om människors kunskaper och deras förmåga att knyta kontakter i olika säljled. Jag vill påstå att de är en del av den operativa verksamheten. De medel som Turistrådet har haft till förfogande har inte enbart varit Turistrådets. I dag presenteras t.ex. kampanjen Upptäck Sverige. Det är näringen som finansierar den större delen av sådana kampanjer, för att nå ut och få svenskar och andra nordiska medborgare att turista i Sverige. Det handlar om ytterligare åtskilliga tiotals miljoner i den operativa verksamheten. Det som Turistrådets professionella medarbetare bidrar med är en stor del av den operativa verksamheten. Man kan resonera som Bert Karlsson och säga att om det inte blir som man vill, kan man strypa tillförseln av medel till det nybildade bolaget. Bolaget har fått många anslutningar från bl.a. regioner. Men jag är helt säker på att det här måste till en långsiktighet, en uthållighet. Då kan man inte hålla på och svänga fram och tillbaka. Det var det jag menade i mitt inlägg. Det hade varit bättre om regeringen haft en ordentligt strategi på lång sikt. Problemet med de olika turerna är att det blir avbrott i verksamheterna, och det kommer att skada oss när andra stater satsar stora pengar på sina nationella turistorgan.
Herr talman! Jag kan hålla på och svara hur länge som helst på frågor om olika saker. Jag förstår att Lennart Nilsson försvarar Turistrådet. Han är ju en av männen bakom det. Men om man har insett att det inte var så bra med Turistrådet, varför har då inte Socialdemokraterna ändrat på det tidigare? Om man nu tror på turistnäringen, varför är man då inte intresserad av att ändra på det dumma förslaget om moms, som faktiskt kom från Socialdemokraterna? Lennart Nilsson känner mycket väl till att det är en faktor som har bidragit till att Sverige är ett mycket dåligt turistland. Medel för operativa insatser har lagts på länder som Japan och USA, trots att vi vet att det är få där som kommer till Sverige. I stället kunde vi ha satsat mer pengar på Danmark, Norge, Tyskland, Holland och andra länder, där människorna har möjlighet att ta sig till Sverige på ett lätt sätt. Ett tag tror jag t.o.m. att det var på gång att man skulle göra en stor satsning på Albanien, trots att det inte gick att komma därifrån.

Fru talman! Jag vill framföra några synpunkter till Lennart Nilsson. Näringsministern befinner sig på resa i USA. Avvecklingskostnaderna för Sveriges turistråd skall inte, vilket jag framhöll i mitt anförande, belasta det nya anslaget. Jag hoppas att de skall kunna reduceras avsevärt, bl.a. genom att man tar till vara den sakkunskap och den erfarenhet som obestridligen finns i Turistrådet. Naturligtvis skall också det nya branschorganet syssla med marknadsföring i Sverige. Men statens insatser, statens upphandling av tjänster, avser marknadsföring utomlands.
Fru talman! Jag hörde att Jan-Erik Wikström sade att kostnaderna för avvecklingen av Sveriges turistråd skall belasta ett särskilt konto. Men hur man än vänder och vrider på detta är det skattebetalarna i Sverige som får vara med och bidra till att betala detta. Jag menade att man kunde ha använt dessa pengar på ett bättre sätt. Jag hoppas, liksom Jan-Erik Wikström, att man tar till vara den kunskap och de erfarenheter som finns hos personalen på Sveriges turistråd. Där har man under lång följd av år arbetat upp en kunskap som egentligen är till mycket stor nytta för Turistsverige. Jag vill bara konstatera att jag tycker att det är bra att näringsministern är i USA.

Fru talman! Nils T Svensson frågade om vi kan garantera en fortsatt verksamhet för den rese och databas som Turistrådet har haft. Jag tror att den som läser betänkandet måste dra slutsatsen att den här verksamheten är så värdefull att den bör fortsätta. Ja, jag är inspirerad av uppgiften att så småningom få vara ambassadör för Uppsala län. Efter den 1 juli är det naturligtvis det i särklass viktigaste länet i Sverige. Jag tror att det går att vara ambassadör för detta län och även för andra i kontakt med det nya branschorgan som kommer att växa fram. Jag är den förste att intyga vikten av att vi också arbetar med marknadsföring av de olika delarna av Sverige för svenska turister. Men det bör vi kunna klara utan att staten uppmanar branschen att göra det. Samordning kommer säkert att behövas. Det kan alla goda krafter intyga. Svensson, som turist!

Fru talman! Jag blir litet irriterad över att man omyndigförklarar både det nya bolaget och folk i allmänhet. Det sägs t.ex. att man inte är kapabel att förstå att den svenska marknaden är viktig. Självklart har man insett det, och man kommer också att se till att marknadsföringen fungerar. Det höga kostnadsläget i Sverige skall vi tydligen försöka sopa under mattan genom att försöka lura folk. Det går att göra en gång. Men detta har vi redan gjort tillräckligt många gånger. Människorna har för länge sedan upptäckt vad det är fråga om. Det är ju därför som vi har en drastisk nedgång. Jag hörde här att Nils T Svensson är från Skåne. Jag tycker att han skulle utreda varför ingen stannar i Malmö utan åker till Köpenhamn. Svaret är detsamma som i tidigare diskussion, nämligen att det beror på kostnadsläget.
Fru talman! Bert Karlsson säger att han är irriterad, och det må han väl vara. Vad jag försöker föra ett resonemang om är att vi inte ensidigt skall satsa på utlandsmarknaden, vilken naturligtvis i och för sig också behövs. Men här handlar det om att kommunicera, och det har danskarna kommit underfund om. De har varit inne på precis den linje som utskottet här pläderar för, nämligen att man vid en ensidig satsning på utlandsmarknaden tappar bort hemmamarknaden. Det behövs ju en hemmamarknad som har volym, som gör det möjligt att utveckla turistresandet till Sverige från utlandet. Danmark har Europas högsta moms. Där betalar man numera 25 % moms. Det bör Bert Karlsson inte glömma bort när han jämför Danmark med Visst har vi haft en nedgång. Det finns förklarliga skäl i det avseendet. Men jag tror att vi i Sverige ändå har stora förutsättningar att få en bra turistindustri och en god utveckling vad gäller turismen. I det sammanhanget krävs det dock inte bara satsningar på utlandsmarknaden utan också satsningar på hemmamarknaden, och det är vad jag pläderar för. Det behövs, tycker jag, också ett stöd från de pengar som staten avsätter för främjandet av turismen.

Fru talman! Ärade ledamöter! Det är tacksamt att efter ett antal timmar, så här på kvällskvisten, komma med ett sista inlägg i ett för Sverige så viktigt ärende som turism. Jag har sysslat med professionell marknadsföring under större delen av livet. Därför är detta ämne naturligtvis synnerligen intressant. Den debatt som förekommer och de skrivningar som har gjorts tar man del av med extra stort intresse. I samspelet mellan regering, utskott och Ny demokrati i fråga om den svenska turismen är vi i Ny demokrati faktiskt glada över det konstruktiva betänkande som presenteras riksdagen för beslut. Det tillgodoser i allt väsentligt våra synpunkter och förslag enligt Ny demokratis motion. Men nu ser vi fram emot fortsättningen. En del av problematiken kring vissa begrepp som finns med i bilden har redan belysts. Att staten på ett eller annat sätt måste medverka i åtgärder som främjar Sverigeturism, främst den utlandsinriktade marknadsföringen, ser även vi som självklart. Turismen är ju en av Sveriges viktigaste och största näringar. Turismen utomlands utgör en mycket viktig del. Den har betydelse inte bara för turismen, utan för Sverigeprofilen över huvud taget. Det råder en stor samsyn när det gäller att avveckla de tidigare turistpolitiska målen, knutna till Sveriges turistråd. Det är väl det, för såväl RRV som riksdagens revisorer har konstaterat det omöjliga i Turistrådets tidigare uppgifter. Det har man gjort i olika utredningssammanhang. Det gäller särskilt mixen att både svara för marknadsföring och de socialpolitiska och regionala målen. När nu näringslivet tar över och genom ett särskilt bolag driver den fortsatta marknadsföringen av Sverige som turistland är det helt i linje med Ny demokratis förslag. Observera att den huvudsakliga uppgiften är att marknadsföra Sverige utomlands, men att självklart, som också Bert Karlsson har framhållit, svara för samordningen av tunga inhemska aktiviteter. Denna organisatoriska lösning skall baseras på en statlig upphandling, som vi har hört, av offererade åtgärder och tjänster. Det skall en sakkunnig turistdelegation svara för. Vi i Ny demokrati förutsätter att denna får en sammansättning av proffsiga personer från näringslivet, med erfarenhet av främst marknadsföring utomlands, kompletterad med någon sakkunnig, kanske några representanter från departementet. Men det får definitivt inte bli en samling politiker som i den tidigare turistdelegationen. Nej, det är näringslivets folk som skall dominera, styra och fatta beslut i de här frågorna.

Det har mest blivit prat. Tyvärr kunde vi inte väcka utskottets förståelse för denna mycket viktiga resursförstärkning, som skulle komma Sverigeprofilen till del och därmed även turismen. Men, var så säker, vi återkommer relativt snart i samband med näringsutskottets handläggning av exportfrämjande åtgärder. Beträffande Turistrådets tidigare upparbetade material, databaser med mycket viktig information, och de fortsatta forskningsmöjligheterna utgår vi i Ny demokrati från att de kommer att hanteras och utnyttjas i samarbete mellan det nya näringslivsbolaget och turistdelegationen. I betänkandet understryks också samarbetet med högskolorna. Det har vi hört här. Det är där det finns en unik och viktig kompetens. Den utgår jag ifrån att man kommer att ta till vara. Över till finansieringen av turismen. Regeringen föreslog i sin proposition 50 milj.kr., under förutsättning att branschen skulle göra motsvarande tillskott. Det är en alldeles för låg satsning, enligt vår bedömning. Det har vi också framfört under utredningarnas gång. Med den upphandlingsuppläggning som vi har föreslagit i vår motion, som även utskottet har accepterat, tillgodoser vi i stort sett näringslivets begäran om en upphandlingsram på 100 milj.kr. Utskottet tillgodoser även behovet av den långsiktiga planeringen genom ett viktigt omnämnande: Det ovannämnda bolaget bör kunna påräkna uppdrag från staten i betydande omfattning, i vart fall under en treårsperiod. Det är viktigt. Det är viktigt att det blir långsiktighet i detta arbete. Självklart kan vi inte behandla hela detta ärende utifrån utskottets betänkande utan att koppla samman det med de kostnadsmässiga förutsättningar som gäller för all turism i Sverige. Jag trodde att tiden skulle räcka till för att något utveckla dessa tankegångar. Vi har redan hört en del. Bert Karlsson har gett oss en del signaler i de frågorna. Fru talman! Vi biträder utskottets hemställan om turism i kulturutskottets betänkande 16 och tillstyrker densamma i alla delar.

Herr talman! Så skulle en populist ha uttryckt sig, sade Ian Wachtmeister när han strödde galla över presstödet. På den punkten är jag beredd att hålla med Ian Wachtmeister, för vem kan bättre än Ian Wachtmeister veta hur en populist uttrycker sig? Ian Wachtmeister är i dag landets ledande chefsideolog när det gäller populism, det kan jag försäkra den här kammaren. Att som Ian Wachtmeister hävda att svensk dagspress skulle vara ofri och styrd av politiska beslut är ju faktiskt så verklighetsfrämmande att det knappt förtjänar att bemötas. Ny demokratis förslag att skära ner anslaget till taltidningsnämnden, för att ta ett annat exempel, bär ju faktiskt vittnesbörd om vilken cynisk politik Ian Wachtmeisters parti står för. Något mer reaktionärt får man leta efter, och det torde vara svårt att finna. Det placerar faktiskt Ian Wachtmeister till höger om Djingis khan på den politiska skalan. Jag vet att Ian Wachtmeister själv har försökt starta en egen tidning, och jag är ganska övertygad om att han, om han skulle lyckas med den tanken, precis som många andra hjältar snart kommer att hänga på låset hos presstödsnämnden. Den svenska demokratin har dess bättre inte skapats av de krafter hos vilka Ian Wachtmeister genom årens lopp har haft sin politiska och ideologiska hemvist, och jag tror att det svenska demokratin har mått mycket bra av det.

Herr talman! Jag konstaterar med glädje att jag skulle vara en förorening i svensk politik. Med min uppfattning om svensk politik är detta faktiskt en komplimang, även om det säkert inte var avsett som en sådan. Att min okunnighet är enorm tror jag är alldeles riktigt i varje fall vad gäller planekonomiskt tänkande. Jag är jättedålig på det, det är alldeles riktigt. Sverige är en utvecklad demokrati, säger herr Johansson, och han säger något i stil med att det är den mest utvecklade demokrati som finns. Det är möjligt. Jag håller inte riktigt med honom, men jag kan säga en annan sak: Sverige är ett av världens mest utvecklade högskattesamhällen. Dessa kännetecknas av att man tar in alla pengar i skatt och sedan delar ut dem till olika saker. Det här är ett sätt, och man tror att man på det viset styr utvecklingen. Konkurrens är ett utomordentligt instrument. Låt oss tala om något som herr Johansson och jag på ett sätt har samma uppfattning om eller något som i varje fall är litet neutralare, nämligen Svenska Dagbladet. Om man hade haft bra management och varit hårt konkurrensutsatt, tror jag att man hade tjänat 100 milj.kr. mer per år än man gör nu. Det viktigaste för att få den mångfald som här har nämnts är att ha bra tidningar och bra journalister, och det får man genom öppen konkurrens. Det är inte 1970 -- det är möjligt att ni gjorde någonting bra då -- utan det är 1992, och Berlinmuren har fallit. Låt mig till slut också säga att vi stöder uppfattningen att momsbefrielsen också är fel. Det är precis vad Harriet Colliander har skrivit i vår reservation, dvs. att det är ett mycket egendomligt system, när man går ut och säger att alla skall vara momsbefriade men plötsligt inte samma tidningar. Vi tycker alltså att både momsbefrielsen och presstödet skall bort -- så enkelt är det. Efter det görs det tidningar, helst av duktiga journalister. Det är en ganska trevlig värld, som finns litet varstans på jordklotet.

Herr talman! En fri och mångfaldig tidningspress utgör ett av de allra viktigaste inslagen i en levande demokrati. Det här är nästan en truism, och jag skäms litet över att behöva påpeka det från riksdagens talarstol.

Den pågående koncentrationsprocessen inom media samt den ökande konkurrensen från etermedia är dock ett hot mot den svenska mångfalden på pressens område. Därför behövs presstödet som ett sätt att avvärja -- eller åtminstone mildra -- detta hot. Till pressens problem kommer dessutom den lågkonjunktur för annonser som har varit under den senaste tiden. En neddragning av presstödet nu skulle ofelbart få förödande effekter för hela tidningsbranschen och allvarligt hota de sista möjligheterna till valfrihet och reell yttrandefrihet för oss tidningskonsumenter. Men vi i Vänsterpartiet menar att det inte räcker med att kortsiktigt slå vakt om nuvarande fördelning av presstöd. Man måste också ha en framförhållning och nu tänka igenom hur man långsiktigt skall kunna behålla pressens mångfald. Kanske det blir nödvändigt att ifrågasätta fördelningen av presstödet i dess nuvarande form. Bo Präntare har gjort en sammanställning av samhällets totala stöd till dagspressen, där han till det direkta stödet i form av drifts-, utvecklings och distributionsstöd har lagt vad han kallar ''indirekt presstöd'' i form av momsbefrielse och ''reklamskattereduktion''. Det visar sig då att landets tre största tidningar, också är de tre största bidragstagarna. Det är kanske inte den egentliga avsikten med presstödet. En omfördelning av stödet kan således bli aktuell, främst för att fördela det mer rättvist och för att garantera mångfalden. Vi i Vänsterpartiet menar att det nu är omöjligt att forcera stora förändringar. Det är naturligtvis mycket glädjande att Centerpartiet har tagit sitt förnuft till fånga och att vi har fått en majoritet för att avslå den 5 procentiga minskningen av driftsstödet. Men i och med att Centern valt att finansiera detta genom att minska ytterligare på utvecklingsstödet, blir konsekvensen att man visserligen kortsiktigt räddar ett antal tidningar kvar, men samtidigt förhindrar man den förnyelse som behövs för den långsiktiga överlevnaden. Herr talman! Tidningar spelar en stor roll i många människors liv, men det finns människor som är alldeles särskilt beroende av att få ta del av de nyheter och den samhällsinformation som förmedlas just av dagspressen. Jag tänker då dels på de synskadades behov av radio och kassettidningar, dels på de begåvningshandikappades behov av lättlästa tidningar och lättlästa böcker. Det har sagts många vackra saker om de handikappades rättigheter från regeringspartierna, och inte minst Folkpartiet har genom Bengt Westerberg profilerat sig genom att stå för förbättringar för handikappade. Det är bra, och jag tvivlar inte vare sig på hans kunskap och engagemang i de här frågorna eller på folkpartister över huvud taget. Men dess värre tycks det här engagemanget från Folkpartiet inte sträcka sig så långt från socialdepartementet att det når till konstitutionsutskottet, eller för den delen till kulturutskottet. När det gäller ett bidrag som direkt berör de begåvningshandikappades möjligheter till litteratur, dvs. bidraget till LL-stiftelsen, avstyrker den borgerliga utskottsmajoriteten de motioner där ett ökat stöd begärs för att utgivningen av veckotidningen 8 dagar samt av lättlästa böcker skall säkras på minst nuvarande nivå. Man gör det med en undanglidande motivering, i stil med att handikapputredningens förslag kan komma att beröra LL-stiftelsens verksamhet. Jag frågar mig om de borgerliga partierna har några ledamöter i handikappkommittén -- i så fall hade det varit mycket enkelt för konstitutionsutskottets ärade ledamöter att ta reda på att handikappkommittén inte alls diskuterar anslagsfrågor i stil med det stöd som nu är aktuellt för LL-stiftelsen. Den sysslar med mycket mer övergripande frågor. Det är kanske litet tjatigt att hela tiden hänvisa till det statsfinansiella läget när det gäller att avslå sådana här berättigade krav som LL-stiftelsen har, just för att de skall kunna säkra utgivningen av sin verksamhet. De förståndshandikappade, afasidrabbade eller andra läshandikappade får återigen stå tillbaka. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till och 13. I övriga moment står vi naturligtvis bakom det som därutöver tas upp i vår meningsyttring.

Herr talman! Den presstödsförordning som nu gäller trädde i kraft så sent som den 1 juli 1970. Den baserade sig på ett treårigt utredningsarbete av den s.k. dagstidningskommittén. Inför ändrandet av reglerna ägde en stor principdebatt rum. Det har inte ansetts nödvändigt att upprepa den i år. Regeringen har inte gjort några principiella uttalanden, och utskottet har inte heller varit berett att göra någon annan bedömning än vad som har skett tidigare. I propositionen nöjde man sig med att föreslå en nedskrivning på 5 % av driftsstödet, av statsfinansiella skäl. Man ville också göra en del andra neddragningar. Konstitutionsutskottet har gjort en del marginaländringar. Jag ser det inte alls så dramatiskt som Kurt Ove Johansson gjorde. Vad det var frågan om i det här fallet var att lägga på 12 milj.kr. ytterligare till distributionsstödet utöver regeringens förslag, och de 12 miljonerna tog man från utvecklingsstödet och distributionsstödet. Från rent principiell synpunkt kan jag som moderat ingalunda beklaga detta. Vi var när det var aktuellt motståndare till införandet av utvecklingsstödet. Vi menar att det kan bli fråga om ett godtycke och särskilda hänsynstaganden till olika tidningar och ville för den skull inte acceptera det. Det är alltså bra att man minskar ytterligare på utvecklingsstödet. I det här betänkandet har Ny demokrati och socialdemokraterna reserverat sig. Man skulle kunna säga att det är två extremståndpunkter som står på de olika flyglarna. Ny demokrati vill skära ned ordentligt. Driftsstödet vill man minska med 106 miljoner, och sedan vill man avveckla presstödet på tre år. Distributionsstödet och utvecklingsstödet vill man skära ned med 30 %. Socialdemokraterna återigen vill öka bl.a. utvecklingsstödet med 22 milj.kr. Rent generellt måste jag säga att jag finner en sats tilltalande i den reservation som Ny demokrati har avgivit. Där sägs det: ''I ett fritt, öppet och demokratiskt land, där fri konkurrens och mindre statlig styrning eftersträvas, hör inte presstödet hemma.'' Nej, det gör det säkerligen inte. Så är det förvisso i princip, men på tre år finns det inga möjligheter att avveckla något presstöd utan att det skulle få stora skadeverkningar för vår press. Jag vill också i det här andetaget reagera mot Ian Wachtmeister, när han säger att nästan varje tidning är partiorgan. Så är det naturligtvis inte, det vet var och en som närmare känner till tidningarna. Presstödet kom till 1971, samtidigt som man införde den s.k. reklamskatten. I viss mån kanske man kan säga att presstödet har kommit att motverka de klara tendenser som fanns till ett tidningsmonopol. Det är möjligt att det är riktigt som det står i socialdemokraternas särskilda yttrande, att ca 50 tidningar skulle vara nedläggningshotade om inte presstödet fanns. Det bör man veta på den socialdemokratiska sidan, för där har man verkligen erfarenhet av tidningsaffärer, även om de inte alltid har varit så förfärligt lysande. Självfallet är tidningarna till stor del beroende av annonsintäkter -- till ungefär två tredjedelar, sägs det från den socialdemokratiska sidan. Det är möjligt att så är fallet. Men den situation som rådde när man började utreda presstödet för ungefär 30 år sedan gäller förvisso inte i dag. Stora förändringar har ägt rum. När man som sagt påbörjade utredningsarbetet för ungefär 30 år sedan, fanns det på en ort kanske två lokaltidningar. Det fanns dessutom en TV-kanal och ett riksradioprogram att tillgå. I dag finns en uppsjö av medier. Tekniken har helt förändrat mediabilden. Nu knackar även privatradion på dörren. Närradio finns också, och det har väckt en viss uppståndelse vad som tydligen är på väg att hända med Radio Nova. Jag vill inte säga att det som sagts från dem som vill agera tyder på något godare omdöme. Inom en mycket snar framtid hoppas jag att det skall bli möjligt att upprätta privata radiostationer, och då får vi ytterligare röster som kan göra sig hörda. I ett förlängt tidsperspektiv måste självfallet hela frågan om presstöd och mediapolitik tas upp till en seriös diskussion och också leda till en omprövning. Sedan måste jag också säga här till sist att jag reagerar rätt ordentligt mot såväl Ian Wachtmeister som Kurt Ove Johansson och mot Elisabeth Persson, när de talar om att frånvaron av moms på tidningarna och reduktionen av reklamskatten skulle vara ett indirekt stöd. Elisabeth Persson och Johan Lönnroth går så långt att de säger bidrag. Detta är ju löjligt. Det är rent nonsens. Då kan vi lika gärna tala om vilka stora livsmedelsbidrag som utgår till alla människor här i landet. Och turistbidragen då -- de är ju fantastiska! Allt eftersom man reducerar skatten skulle det vara fråga om bidrag eller indirekt stöd -- detta är naturligtvis helt orimligt! Kurt Ove Johansson och jag kan då glädja oss åt det bidrag vi har fått nu när skatten har sänkts efter en skattereform som varit för handen. Det är ju att helt förvanska svenska språket att över huvud taget ge sig in på sådana resonemang. Herr talman! Presstödsfrågan väcker alltid känslor, men de stora principerna är vi kanske inte i tillfälle att diskutera just nu. Jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som fogats till betänkandet.
Herr talman! Jag tror att det skulle vara bra om moderaterna och framför allt Birger Hagård tog och läste på litet grand om presstödsfrågorna. Det finns mycket information i den senaste presstödsutredningen. Där kan Birger Hagård finna att generellt verkande medel för att stödja tidningar är någonting som ligger mycket mycket längre tillbaka i tiden än 70-talet. Ett generellt indirekt stöd -- jag tänker då på befrielse från annonsskatt o.d. -- kostar staten 1,7 miljarder kronor. Birger Hagård motiverar regeringens förslag med att man är tvungen av statsfinansiella skäl att försöka skrapa ihop 12 milj.kr. på det selektiva presstödet. Det är därför jag ställer frågan: Om det nu är statsfinansiella skäl som ligger bakom att man måste spara på vad samhället kostar på pressen i form av stöd, varför går man då inte på den verkligt stora kakan, nämligen just reduktionen av momsen och reklamskatten? Där finns ju det verkliga kapet att göra. Det är ett belopp som är mer än tre gånger så stort som hela presstödet. Där skulle det säkert gå att hitta de 12 miljonerna, utan att det över huvud taget skulle kännas av för någon tidning, om det nu är nödvändigt att spara dem utifrån statsfinansiella skäl, som Birger Hagård argumenterar för. Jag tycker alltså att det var bra att jag av Ian Wachtmeister fick beskedet att han för sitt partis räkning kunde säga att det visst finns anledning att i ännu högre grad pröva just den frågan. Det hade varit klädsamt om Birger Hagård, som nu vill slå vakt om statsfinanserna, ville göra det stora kapet. Då skulle han ju ställa upp på en sådan propå. Låt oss titta på vad det skulle ge till statskassan och se vad man kan göra med de 1 700 miljonerna som går ut i form av presstöd! Jag kan ta siffrorna en gång till, om Birger Hagård inte lyssnade på vad jag sade tidigare. Av det indirekta presstödet får Dagens Nyheter 205 Dagbladet 98 miljoner. De tre tidningarna får lika mycket som hela det direkta presstödet.
Herr talman! Jag vet att Socialdemokraterna sedan gammalt är mästare i att höja skatter och att hitta på nya skatter. Det förundrar mig bara att Kurt Ove Johansson inte har något annat förslag till skatt att införa i det här sammanhanget. Det är riktigt att statsfinansiella skäl är det som motiverat neddragningen. Jag sade att regeringen inte diskuterar det hela från principiella utgångspunkter. Så gör vi icke heller i utskottet. Men den omständigheten att man på område efter område måste spara pengar är ju inget som helst skäl för att höja skatterna på ett annat område. Men jag förstår att det måste vara ytterligt frestande för en socialdemokrat att ha 1 700 miljoner som dinglar framför näsan. Det är bara så att jag samtidigt blir litet rädd för en konstellation mellan socialdemokrater och nydemokrater. Då kan man nog mycket snabbt och effektivt ta död på det som finns kvar av den svenska pressen.
Herr talman! Jag tror att ingen som lyssnat på den här debatten har kunnat undgå att lägga märke till att Birger Hagård har mera gemensamt med Ny demokrati än vad jag har. Birger Hagård hade t.o.m. mage att precis som Ny demokrati hävda att presstödet kunde avskaffas totalt sett, men inte på tre år. Mycket närmare Ny demokrati kan man knappast komma.

Sedan skall nog Birger Hagård vara litet grand försiktig, när han uttalar sig om presstödet i de här sammanhangen. Jag har siffrorna framför mig och kan berätta för Birger Hagård, därest han inte vet det, att det totala presstödet till Svenska Dagbladet var 161 milj.kr. under 1991. När Birger Hagård försöker göra sig skojig på min bekostnad med påståendet att många av de tidningar som försvarar mitt parti inte kan sköta sina finanser, finns det väl stor anledning för honom att titta på hur proffsen i Svenska Dagbladet sköter sin tidning. Om jag inte är fel underrättad, har förlusten i Svenska Dagbladet 1991 varit 150 milj.kr. Där finns då de verkliga superproffsen, som Birger Hagård brukar berömma i andra sammanhang. Så det med tidningsaffärer är kanske inte så lätt som Birger Hagård försöker göra gällande. Gustaf von Platen kan inte vara ett obekant namn för Birger Hagård. Han har beskrivit situationen i ''Näringslivet slutligen -- finns inte där ett kompakt motstånd mot statliga subsidier? Förvisso. Å andra sidan har jag ett starkt minne av alla de näringslivets toppmän som jag lyssnat till under många år i Svenska Dagbladets styrelse. Visst har de uttryckt åsikten att stödet bör avskaffas och Svenskan bör stå på egna kommersiella ben. Före sammanträdena och efter dem. Under diskussionerna på våra möten har däremot den stående -- eller i vart fall ständigt återkommande -- frågan varit: ''Hur går det med presstödet? Finns det nån chans att öka det? Det är väl ingen risk att det försvinner.'''

Herr talman! Vad jag gjorde var ingenting annat än att citera direkt ur meningsyttringen av Johan Lönnroth, där han säger att fördelningen av presstödet ''måste dock långsiktigt ifrågasättas''. Han talar sedan om den utredning som gjorts och säger att ''effekterna av mervärdeskattebefrielse och reklamskattereduktion gör Dagens Nyheter, Jag läser innantill ur meningsyttringen. Han har kallat det bidrag. Jag anser det vara helt orimligt att kalla frånvaron av skatt för ett bidrag. Då är det många fler som uppbär bidrag i det här landet än vad man i första hand skulle tro.